Herr talman! Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser att verka för att dels införa ett krav på skriftligt avtal vid telefonförsäljning, dels att ett omvänt Nixregister införs. Regeringens ambition är att det ska finnas ett starkt och välfungerande skydd för konsumenter. Försäljning via telefon är ett problemområde, vilket har uppmärksammats av regeringen. På regeringens initiativ har Konsumentombudsmannen nyligen getts stärkta sanktionsmöjligheter för att komma till rätta med oseriösa marknadsföringsmetoder. Följaktligen är det sedan den 1 oktober i år möjligt för Konsumentombudsmannen att vid vite förelägga ett företag som ägnar sig åt till exempel vilseledande telefonförsäljning att omedelbart upphöra med detta. Enligt den tidigare ordningen var Konsumentombudsmannen tvungen att gå till domstol för att få till stånd ett förbud om företaget inte frivilligt accepterade föreläggandet. Vidare har Konsumentverket en pågående diskussion med föreningen Nix-Telefon angående en eventuell skärpning av de undantag i regelverket som medger samtal i försäljningssyfte trots att en person spärrat sitt nummer i Nixregistret. Regeringen följer noga hur denna diskussion fortlöper. Problemen vid telefonförsäljning gör dock att fler åtgärder kan behövas. I sammanhanget är det viktigt att uppnå en god balans mellan konsumenters och företags intressen. I betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning föreslås bland annat ett krav på att konsumenten skriftligen ska acceptera anbudet vid telefonförsäljning på näringsidkarens initiativ. Det föreslås inte något omvänt Nixregister, som skulle innebära att konsumenter på förhand måste acceptera att bli uppringda av telefonförsäljare. Betänkandet har remissbehandlats, och många remissinstanser har kommit in med synpunkter. Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet, och jag kan inte föregripa den processen. Regeringen kommer att återkomma i frågan.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret på min interpellation om bättre konsumentskydd vid telefonförsäljning. Det är glädjande att regeringen har en hög ambition när det gäller konsumentskyddet och att ministern ser att försäljning via telefon är ett problemområde. Det är också mycket bra att Konsumentombudsmannen nyligen getts stärkta sanktionsmöjligheter för att komma till rätta med oseriösa marknadsföringsmetoder. Jag är dock rädd för att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Det är snart ett och ett halvt år sedan betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning presenterades. Men hittills har det hänt för lite på området. De flesta telefonförsäljare är seriösa, vilket jag verkligen vill understryka. Men tyvärr finns det ett växande missnöje bland konsumenter när det gäller telefonförsäljning. Därför borde det finnas ett stort intresse även från branschen för att komma till rätta med oseriösa försäljare. Under de senaste åren har antalet problem som uppstår i samband med telefonförsäljning ökat, enligt Konsumentverket, kommunala konsumentvägledare och Sveriges Konsumenter. Det handlar om allt från stark irritation över att bli störd till rena bedrägerier. Enligt Konsumentvägledarföreningen får konsumentvägledarna runt om i Sverige dagligen samtal om telefonförsäljning där konsumenten anser sig lurad. Den bild som framträder är att antalet konsumenter som drabbas av aggressiva, påstridiga och överrumplande försäljare ökar alltmer. Utredningen visar att det finns konsumentgrupper som är särskilt utsatta vid telefonförsäljning, exempelvis vissa äldre personer, personer som inte behärskar svenska språket fullt ut och personer med olika funktionsnedsättningar. Sammantaget bedömer utredningen att åtgärder behöver vidtas för att stärka konsumentskyddet. En central del av dagens konsumentproblem gäller oklarheter i fråga om de avtal som ingås via telefon. Därför föreslår utredningen att det ska lagstiftas om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Sverige har sedan länge ett relativt svagt rättsligt skydd för konsumenter vid telefonförsäljning jämfört med jämförbara länder i Europa, bland andra våra nordiska grannländer och Tyskland. Dagens teknik möjliggör olika former av digitala lösningar, till exempel e-legitimation eller elektronisk signatur, för att underlätta godkännande av ett avtal. En sådan lösning borde även branschen vara intresserad av. När det gäller Nixregistret - det vill säga rätten att slippa bli uppringd - är det ett problem att detta fungerar dåligt. Därför borde det i stället införas ett omvänt Nixregister, det vill säga att konsumenter som vill ta emot direktreklam och försäljning via telefon anmäler detta till registret. Konsumenten gör då ett aktivt val för att kunna bli uppringd i marknadsföringssyfte.
Herr talman! Jag vill tacka Lotta Johnsson Fornarve för att den här interpellationen har kommit på riksdagens bord. Den tar upp en väldigt viktig fråga, så jag uppskattar verkligen engagemanget. Jag delar uppfattningen att det här är en ytterst problematisk marknad. Jag tror att vi är många som har blivit störda av telefonförsäljare som har ringt vid olämpliga tillfällen och som ibland kan vara väldigt envisa och inte riktigt vill ta ett tydligt nej. Det här är ett problem för konsumenterna. Men det är också, som jag ser det, ett problem för branschen. Missnöjet med den här försäljningskanalen växer, och om det inte blir ordning på detta riskerar branschen att så att säga såga av den gren man sitter på och göra så att konsumenterna mer och mer distanserar sig från denna försäljningskanal. Vi ser nu till exempel en tydlig tendens till att människor inte längre har fasta telefonabonnemang utan bara använder mobiltelefoner. En bidragande orsak till det tror jag kan vara just att man känner att det är mindre risk att bli uppringd av telefonförsäljare. Vi har haft ett gediget arbete med att försöka motverka de här tendenserna. Även Nixregistret är ett exempel på det. Det ger möjlighet att sätta upp sig på en lista där man begär att inte bli uppringd av telefonförsäljare. Nu finns det ju problem med det registret; det är inte heltäckande. Konsumenter blir ibland uppringda trots att de satt upp sig på listan. Därför pågår en dialog mellan Konsumentverket och Nixregistret för att försöka täppa igen de hålen. Det är ett arbete som jag verkligen uppmuntrar. Jag hoppas verkligen att de kommer fram till en bra lösning så att kryphålen försvinner, för vi ska som konsumenter kunna lita på att när vi tydligt har deklarerat att vi inte vill bli uppringda ska det faktiskt respekteras. Det här är ett generellt problem för den här branschen, och det är många klagomål. Vissa aktörer sticker verkligen ut och får väldigt många klagomål. Men det är mycket missnöje med den här kanalen över huvud taget, och det måste vi ta på allra största allvar. Sedan finns det självklart extra upprörande exempel, som vi har kunnat se, på enskilda företag som inriktar sig på att ringa till äldreboenden för att få tag i äldre konsumenter som man känner att man har större möjlighet att övertyga. Vi har sett exempel på försäljningsbeteenden som är direkt oacceptabla, där man helt enkelt inte accepterar att konsumenten säger: "Jag vill inte vara med om det här. Jag orkar inte stå här längre". Ändå fortsätter man med sitt försäljningsarbete. Det här är ett område där vi helt enkelt måste hitta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Jag tycker att det finns anledning för branschen att idka självkritik. Konsumentverket har gjort enkäter där man har frågat konsumenter om deras inställning till telefonförsäljning. I årets enkät är det 1 procent av konsumenterna som är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte redan är kunder. 1 procent innebär att 99 procent faktiskt inte tycker att det är en bra kanal. Det borde vara, tycker jag, skäl till oro från branschens sida. En majoritet av konsumenterna, 58 procent, upplever att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare. Det här är siffror som jag tycker ger skäl att verkligen reflektera över hur vi kan skapa en bättre funktion för den här marknaden. Där är utredningen ett väldigt bra underlag som vi nu tar vidare. Det har kommit in många synpunkter från remissinstanser. Dessa måste vi nu försöka väga in. Det pågår nu en intensiv beredning på Regeringskansliet. Jag är optimistisk och tror att vi kommer att kunna komma med besked om en inte alltför lång tid, för här är det angeläget att vi helt enkelt får en bättre ordning.
Herr talman! Tack, ministern, för responsen på min interpellation! Jag är glad för att ministern delar min uppfattning att det här är ett stort problem, både för konsumenterna och för marknaden, att något måste göras, att ni nu jobbar med olika former av åtgärder och att ministern ser utredningen som en bra grund för det fortsatta arbetet. Telefonförsäljning är en omstridd säljmetod som fortsätter att orsaka stora problem för ett stort antal personer. Många konsumenter har svårt att värja sig mot de ofta påträngande telefonförsäljarna. Särskilt svårt är det för de utsatta grupper som vi nämnde tidigare: äldre personer, personer med funktionsnedsättningar och personer som inte behärskar språket fullt ut. Men det kan vara tillräckligt svårt för vem som helst att värja sig. Jag tror att vi alla har råkat ut för envisa telefonförsäljare någon gång i livet. Det finns många exempel på hur konsumenter har blivit lurade i samband med telefonförsäljning: Plötsligt kom det en faktura. Jag tänkte att jag har ju inte gått med på någonting. Jag sa nej till en annons. Men de påstod att de hade en inspelning. Jag förstod inte ens att de spelade in. Det här är två röster av verkligen en mängd olika röster. Det finns också exempel på hur demenssjuka personer har lurats att ingå avtal. Det är inte heller ovanligt att telefonförsäljare fejkar telefoninspelningar. Ett stort problem är att kunder inte uppfattar att de har ingått ett avtal över huvud taget och vem de har ingått ett avtal med. Ångerrätten åberopas då ofta som tillräckligt konsumentskydd. Men många som ringer till landets konsumentvägledare har inte uppfattat vilket företag som har kontaktat dem över huvud taget. Och får man inte heller hem några papper från företaget inom ångerrättens 14 dagar har man försuttit sin chans att ångra sig. Det är dessutom vanligt att företag inte ger korrekt information om själva ångerrätten. Sedan 16 månader tillbaka finns det ett utredningsförslag som skulle kunna lösa ett av huvudproblemen, att konsumenter går med på avtal som de inte förstår. Det är därför hög tid, menar jag, att införa skriftlig bekräftelse i samband med telefonförsäljning, något som jag tycker borde vara helt självklart. På det sättet skulle konsumentskyddet stärkas, något som är mycket efterlängtat av många konsumenter. Här har Sverige tyvärr halkat efter lite grann. Jag vill återigen understryka att de flesta företag har ett ansvarsfullt sätt att närma sig konsumenterna, varför en oreglerad marknad hittills kanske har fungerat. Men under de senaste åren har vi sett en kraftig ökning av konsumenter som känner sig lurade vid avtal som tecknats genom telefonförsäljning. Branschen har framfört att ett skriftligt avtal skulle innebära stora merkostnader och merarbete. Men med dagens teknik möjliggörs ju olika former av digitala lösningar, till exempel e-legitimation eller elektronisk signatur, för att underlätta godkännande av ett avtal. En sådan lösning borde branschen vara intresserad av. Jag tror att det mot den bakgrunden inte heller skulle innebära så stora kostnader för branschen, men det skulle innebära att de oseriösa företagen försvann, vilket de seriösa företagen skulle tjäna på. Det är bra också att Konsumentverket har en pågående diskussion med Föreningen Nix-Telefon angående en eventuell skärpning av de undantag i regelverket som medger samtal i försäljningssyfte, trots att en person har spärrat sitt nummer i Nixregistret. Men det bästa vore nog ur ett konsumentperspektiv ändå att själv få välja om man vill bli uppringd eller inte, och det tycker jag att den undersökning som ministern hänvisar till visar på.
Herr talman! Det är som sagt angelägna frågor att hantera. Vi måste försöka komma fram till en bättre fungerande marknad. Vi har en utredning som nu har lagt fram sina förslag. Det var ganska uppenbart redan när utredningen kom att det fanns avvikande meningar från branschens sida. Man ansåg från branschens sida att det finns andra alternativ. Det är såklart sådana frågor som vi nu måste väga mot varandra. Utredaren föreslog tydligt ett skriftlighetskrav. Det skulle göra att man som konsument skulle få en betänketid, en andra chans att fundera igenom erbjudandet, se om det är ett erbjudande som man tycker är intressant och kunna jämföra det med andra alternativ för att få en bättre grund att stå på när man fattar sina beslut. Jag kan dela Lotta Johnsson Fornarves uppfattning att det nu finns moderna metoder att använda vid ett skriftlighetskrav, så att det fungerar effektivt och utan långa ledtider. Vi kan ju använda både sms och e-post samt även andra elektroniska kommunikationsvägar. Det finns också identifikationsmöjligheter som man kan använda sig av. Det var detta som var huvudförslaget från utredningen och som vi nu bereder vidare inom Reger-ingskansliet. Ett förslag var också att man skulle ge Konsumentverket i uppdrag att föra en dialog med näringslivsföreträdare när det gäller Nixreglerna. Konsumentverket har redan tagit det vidare och det pågår nu en sådan dialog, vilket jag välkomnar. Man sa också att man tycker att Konsumentverket skulle ges i uppdrag att verka för att informationen om Nix görs lättillgänglig. Det är jag övertygad om att Konsumentverket också arbetar med, så att det blir tydligt för konsumenterna hur det systemet kan användas. Vidare föreslog man att sanktionssystemet bör ses över, och det har regeringen som sagt redan hanterat. Vi har sedan den 1 oktober gett möjlighet till Konsumentombudsmannen att meddela förbud utan näringsidkarens godkännande. Däremot ansåg utredningen inte att det var en god idé att införa krav på samtycke på förhand för att man ska bli uppringd - det som brukar kallas opt in - vid marknadsföring på telefon. Anledningen till att utredningen landade där var att man ansåg att det var för ingripande i avtalsmöjligheterna och att det helt enkelt skulle göra att telefonen blev otillgänglig som marknadsföringskanal helt och hållet. Detta får vi analysera i samband med att vi bereder de här frågorna, men det var detta som utredningen tydligt kom fram till. Utredningen föreslog också att det inte ska införas någon skyldighet i lag för näringsidkare att spela in säljsamtal. Man konstaterade att det redan görs i stor utsträckning men att det som alternativ till skriftlighetskrav inte är tillräckligt. Utredningen landade i en tydlig slutsats att skriftlighetskrav är att föredra eftersom det ger konsumenten en andra chans till reflektion. Vi måste såklart hantera de ofta komplicerade frågor som uppkommer när man ska stifta lag och reglera områden, och här rör det sig om många komplicerade frågor. Vi försöker också inhämta erfarenhet från andra länder, som har infört lite olika system och har olika avgränsningar i sin lagstiftning. Självklart tittar vi på hur andra länder har löst denna problematik eftersom liknande förutsättningar gäller i många länder, och då kan vi lära oss av de länder som redan har vidtagit åtgärder. Regeringen ser absolut behovet av att få denna marknad att fungera bättre. Vi arbetar så skyndsamt vi kan med att få fram bättre regelverk och bättre skydd för konsumenterna när det gäller telefonförsäljning. Det är ett viktigt och högt prioriterat område.
Herr talman! Jag tackar ministern för en bra debatt. Jag ser fram emot en förstärkning av konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning. Mycket tid har gått förlorad med alldeles för många lurade konsumenter som följd. Nu brådskar det att få till ett beslut om förslag om skriftlig bekräftelse. Något annat vore att svika de konsumenter som framgent riskerar att råka illa ut, inte minst äldre personer med funktionsnedsättningar och de med begränsade kunskaper i svenska. Låt även oss konsumenter själva avgöra om vi vill bli uppringda av en telefonförsäljare eller inte och inför ett omvänt Nixregister. Det är mina medskick till ministern. Tack för debatten!
Herr talman! Jag tackar Lotta Johnsson Fornarve för debatten. Det är bra att dessa frågor lyfts upp och hålls aktuella. Alla försäljningskanaler ska fungera till konsumentens bästa. Vi konsumenter ska vara nöjda när vi nås av marknadsföringsbudskap oavsett vilken kanal det är i. Det är uppenbart att det finns extra stora problem i telefonförsäljningen - problem som inte finns i andra kanaler. När man via enkäter får besked om att bara 1 procent av konsumenterna vill bli uppringda av telefonförsäljare och är positiva till detta är det en varningsklocka. Den ringer redan hos Regeringskansliet och riksdagen och borde också ringa hos den privata marknaden om att här krävs åtgärder. Vi arbetar intensivt med detta. Vi har en bra utredning som har kommit med konstruktiva förslag. Beredningen pågår, och vi väger de olika svårigheter som ofta uppkommer när det ska införas olika typer av reglering. Jag är positiv och säker på att vi kommer att få fram en väl fungerande reglering som gör att denna marknad fungerar bättre i framtiden. Att fortsätta att ha en marknad som fungerar dåligt och där konsumenter uppenbart hamnar i kläm är inte ett acceptabelt alternativ, utan här krävs förbättring. Regeringen kommer att vidta åtgärder, men jag hoppas att också branschen verkar aktivt för att sanera denna marknad så att den fungerar till konsumenternas fromma snarare än att riskera ekonomi och kundnöjdhet. Det här är ett viktigt område för förändring.